Herr talman! Bara helt kort till Lars Hedfors: De amerikanska erfarenheterna är de rakt motsatta. I den rapport som i varje fall jag fick och som vi hörde berättas om när skatteutskottet var i USA redovisade man en studie från kongressen, Revise in the Corporate Income Tax. Nationalekonomiska studier gav vid handen att bördan av företagsbeskattningen bars av företagen eller kapitalägarna. Forskningen i USA pekar alltså i motsatt riktning. Jag har rapporten här i min hand, Lars Hedfors, och vi kan gemensamt studera den efter kammardebatten. Däremot är det inte givet var skattebördan kommer att tas ut. Det avgörs av styrkeförhållandena i den fackliga kampen. Men det är alldeles klart att Sverige har Europas lägsta bolagsskatt. Vi vill höja den så att den närmar sig nivån i det övriga Europa.

Herr talman! Det går en blå tråd från skatteutskottets betänkande nr 30 till nr 31. I det här betänkandet har dock fp -- m-alliansen fått ett aktivt stöd även från centern, och t.o.m. från miljöpartiet i någon fråga. Herr talman! Jag vill inte hävda att varje enskild borgerlig reservation saknar argument, för så är det inte. Tvärtom ser vi i vänsterpartiet mycket tydligt problemen med förmögenhetsbeskattning av arbetande kapital i mindre företag. Det problemet finns. Men det är grundkursen som avgör färdriktningen och inte varje enskild gir. Vi kan se en tydlig blå linje mellan dessa två betänkanden, och den går igen i all politik. Det är linjen: Sänk skatterna. Finns det egentligen någon skatt som inte moderata samlingspartiet anser är samhällsekonomiskt skadlig? Det är ju det grundkoncept moderaterna har. Folkpartiet liberalerna och moderaterna har nu den här linjen att sänka skatteuttaget med 80 miljarder, från industriförbundet har man tagit i ännu mer. Där säger man 100 miljarder. Det går en sådan blå tråd här. Genom alla dessa skattesänkningar skall man få automatiska eller dynamiska effekter. Man säger att t.ex. Portugal har minsann mycket lägre skatter. Det är ju riktigt, Portugal har ingen förmögenhetsbeskattning alls. De har lägre marginalskatter än Sverige också. Men det är ju inte så att Portugal har högre välstånd och högre BNP per capita än vad Sverige har. Det är inte så olika att låg skatt genererar ekonomisk tillväxt. Klockartron på låg skatt är felaktig. 11 -- tar en gemensam borgerlig front strid för sänkt förmögenhetsskatt, ja, egentligen slopad förmögenhetsskatt. Vi från vänsterpartiet ser också ett annat system. Det har redan skett en skatteomläggning som gjort att Sverige har Europas lägsta bolagsbeskattning och Europas nästan lägsta marginalskatter. Kanske Portugal har lägre och möjligtvis Storbritannien, men för övrigt har Sverige den lägsta marginalskatten för vanliga löntagare och även för höginkomsttagare. När man gjort en dålig fördelningsgiv på dessa områden, fortsätter man med företagsbeskattningen och förmögenhetsskatten. Förmögenhetsskatten har inte successivt höjts, utan den har tvärtom sänkts. Den sänktes så sent som genom prop. 1989/90:50; och man höjde det skattefria beloppet väsentligt. Då försvann en fjärdedel av intäkterna från förmögenhetsskatten. Vi från vänsterpatiet accepterar en viss justering uppåt av gränsen för det skattefria beloppet, detta med hänsyn till de höjda taxeringsvärdena som följde av 1990 års fastighetstaxering. Men vi sade också att man borde skärpa skatteuttaget i de högre inkomstskikten. Men framför allt menar vi, det är vår huvudpoäng, att värderingsgrunderna för förmögenhet bör bli föremål för översyn. Dagens regler gör att det blir en väsentlig skillnad i skatt för olika typer av förmögenhet. Det leder till snedvridningar och inlåsningar, det är sant. Jag kan ta några exempel. Om jag har en smärre förmögenhet på 2 milj.kr. i form av ett obelånat småhus kommer det att beskattas med dryga 10 000 kr., och börsnoterade aktier kommer att beskattas med 10 000 kr. Men om jag däremot har lån, jag kan t.ex. över ett årsskifte sätta in medel på ett avkastningskonto, kan jag med ett lån på 2 milj.kr. reducera beskattningen av de börsnoterade aktierna och få ner skatteuttaget till 3 000 kr. En hel del terminer och optioner är inte skattepliktiga över huvud taget. OTC-noterade aktier är i de flesta fall skattefria. Likaså är konst och antikviteter för 2 milj.kr. skattefria, och 2 milj.kr. i guld är skattefritt. Visst finns det snedvridningar i förmögenhetsskatten. Det är förvisso sant. I departementspromemorian redovisas ett faktiskt förslag till ett breddat skatteuttag kombinerat med en proportionell beskattning. Där hade man olika alternativ som varierade från sänkta till ökade skatteintäkter. Promemorians förslag innebar att den s.k. begränsningsregeln skulle slopas. Det är en rätt egenartad regel som gör att skatten ibland sjunker vid stigande förmögenhet. Detta är också något som är anmärkningsvärt för en småföretagare. Man ser att skatteuttaget är större på den lilla förmögenheten än på den stora. Vi i vänsterpartiet menar att det är riktigt att söka beskattningsformer som motverkar inlåsningseffekter i ekonomin. Åtgärder måste vidtagas mot manipulerande med lån för att nedbringa förmögenheten vid taxeringstillfället. I dessa avseenden delar vi i vänsterpartiet de överväganden som redovisades i promemorian. Men vi menar att fördelningsskäl talar för en bibehållen progression i systemet. På en punkt var vi kritiska mot promemorian, och där delar vi några av de synpunkter som har framförts här. Det finns problem, och det finns skäl att verka för en återhållsam beskattning av arbetande kapital i mindre företag. Men där finns också gränsdragningsproblem. Det finns risk för att man kan redovisa privatförmögenhet i rörelsen. Det är ett problem som måste utredas. Det finns också problem med att skilja mellan aktiv och passiv näringsverksamhet på ett sådant sätt att man inte får snedvridningar och inlåsningar. Beskattningen är inte oproblematisk. Med tanke på att förmögenhetsskatten nyligen har sänkts och den kraftiga förmögenhetstillväxt som ägt rum under 80-talet, menar vi att man borde kunde öka det totala skatteuttaget även om man kommer till rätta med en del av dessa snedvridningar och inlåsningar och kan minska skatteuttaget på arbetande kapital. De kan ske genom ett breddat skatteunderlag och med likformiga regler. Jag delar den värdering som framförs i skatteutskottets betänkande, nämligen att problemet har minskat i och med de sänkta marginalskatterna. Det skall vi också ha i minnet. Herr talman! Den linje jag nu har redogjort för har vi redovisat i reservation nr 4, som jag härmed yrkar bifall till. Vad gäller skärgårdsfastigheterna delar vi i och för sig en del av de bedömningar som görs i reservation nr 14 och nr 15. Men med tanke på att denna fråga just nu bereds, bl.a. för att tillgodose en motion från vänsterpartiet, har vi i detta skede inte något yrkande. Men vi kommer naturligtvis att vidhålla våra ståndpunkter om beredningen inte leder till avsett resultat. Jag vill också understryka det vi berör i vårt särskilda yttrande vad gäller företagsförmögenhet och skattelättnader för företag i arvs och gåvobeskattning. Visst kan vi diskutera dessa frågor, och vi diskuterar dem gärna med socialdemokrater och med moderater om man i något av dessa partier samtidigt är villiga att sätta in dessa lättnader i ett fördelningspolitiskt sammanhang. Då skall vi mer än gärna vara med att vidta dessa åtgärder. Men om man enbart tar upp problemet i sig och säger: Sänk skatten, och sedan gör likadant på nästa område och nästa område, kommer man till ett läge där skatteuttaget ständigt minskas. Då hamnar man i ett stort finansieringsproblem och får stora fördelningsproblem. Jag och ledamoten Lundgren förde för en tid sedan en debatt här i kammaren om hur moderaterna vill finansiera alla sina skattesänkningar. Jag fick ingen riktig rätsida på det. År 1992 vill ni minska skatteuttaget med 27,5 miljarder. Det sägs att allt är finansierat. Det är klart att ni anser det. Men det jag vill ha är siffror. Hur och var skall man hämta in dessa 27,5 miljarder? Förmögenhetsbeskattningen är 3 miljarder, och det är inte så mycket. Varje bit för sig är inte så allvarlig, men det är den sammanlagda summa summarum som gör att vi får fördelningsproblem och finansieringsproblem. Jag vill därför, herr talman, än en gång yrka bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Bo Lundgren tycker att Portugal är ett dumt exempel. Ja, det är ett dumt exempel. Jag tog det med flit eftersom det är ett av de sydeuropeiska länder som Industriförbundet och moderaterna använder för att visa att tillväxttakten är låg i den svenska ekonomin. Då brukar man ta länder som Spanien, Portugal och Grekland som exempel. Man vill inte jämföra Sverige med de länder som Walter Korpi nämner, t.ex. Tyskland, dvs. Västtyskland. Det finns inget samband mellan ett lågt skatteuttag och ekonomisk tillväxt. I en duell i SAF-tidningen nyligen möttes just Walter Korpi och Jan Herin. Där säger Jan Herin: Jag håller med Korpi om att man inte kan peka ut en faktor och säga; de har ett lägre skattetryck och därmed en snabbare tillväxt. Den ståndpunkten delar t.o.m. Jan Herin, och Walter Korpi och jag har drivit den mycket länge. Det är inte så enkelt. Detta är mycket egenartat. Ni moderater har hela tiden sagt: Driv inte en klasskampspolitik. Nu har ni äntligen fått gehör för detta i och med kommandoekonomiernas sönderfall. Men just nu driver ni en utpräglad klasskampspolitik till stöd för Industriförbundet och storföretagarna. Ni ser inte längre helheten och gör partiet helt till företrädare för intressegrupper och reducerar därmed partiet från det idéparti som ni tidigare har försökt vara. Nu är det intressegruppspolitiken som gäller. Det var väl därför som 73 % av företagarna röstade just på moderaterna i förra valet. Det jag försökt göra, Bo Lundgren, är att se till helheten och skapa en ekonomisk dynamik för hela samhället. Då behövs en fördelningspolitik, och man klarar sig inte med underskott i bytesbalansen. Med er politik riskeras bytesbalansen genom att stora penningmängder simultant förs ut som köpkraft. Det kan påverka bytesbalansen mycket negativt. Det är ett alltmer alarmerande problem som vi har att åtgärda. Vi behöver inte underskott i bytesbalansen och underskott i budgeten för att klara tillväxten. Det är hämmande för tillväxten. Vi behöver de skatteintäkter vi har. Jag anser inte att det är bra med ett högt skattetryck i sig. Jag anser att det är bra med det skatteuttag som behövs för att finansiera de utgifter som finns. Så länge vi har ett generellt välfärdssystem behöver vi höga intäkter för att finansiera det. Men självfallet att med ett helt nytt system, där var och en rädde sig bäst den kan, kan man klara sig utan skatteintäkter. Men det samhället tror jag inte att svenska folket vill ha.

Herr talman! Nej, Bo Lundgren, det finns inget egenvärde i ett högt skattetryck a priori. Sverige har ett högt skattetryck, såsom det redovisas statistiskt. Men om vi rensar bort effekterna av det faktum att vi har löst en del problem genom socialförsäkringssystemet och redovisar det över skatterna, sjunker siffrorna betydligt. Det vet Bo Lundgren som har studerat -- eller också kan han göra det sedan -- Fölsters bilaga till långtidsutredningen, där man har tagit hänsyn till sådana faktorer. Tar vi sedan hänsyn till att Sverige har en hög andel äldre och att de skall ha den vård de behöver, faller jämförelsen. Om vi sedan tittar på utgiftstrycket finner vi att Sverige inte är det land som har det högsta utgiftstrycket, med hänsyn till ålderssammansättning, sjukvård och socialförsäkring. Andra länder i Europa har ett högre utgiftstryck än vad Sverige har. Det är egentligen den mest intressanta siffran att titta på. Kan Bo Lundgren svara på -- nu har han inte fler repliker men möjligtvis kan han svara i någon tidning eller annorstädes -- hur moderaterna skall finansiera skattesänkningar på 27 1/2 miljard under 1992? Den saken har vi hittills inte fått nöjaktigt utredd. Vi kan sänka den s.k. skattekvoten om vi får ekonomisk tillväxt här i landet. Då sjunker den automatiskt, även vid oförändrade beslut. Det är ett mycket effektivt sätt. Vi kan sänka skattekvoten genom att minska behovet av transfereringar, genom att ha en jämnare inkomstfördelning. När vi får det sjunker skatteuttaget. Det är utmärkta sätt att sänka den s.k. skattekvoten utan att driva dålig fördelningspolitik.

Herr talman! Jag väntade med spänning på att få frågan om det borgerliga alternativet. Lars Hedfors frågade hur vi skall kunna regera ihop osv. Det är inte särskilt lyckat av Lars Hedfors att i samband med debatten i detta ärende ta fram den strategi som socialdemokraterna försöker föra fram inför valrörelsen om den borgerliga splittringen. Vad händer nämligen i den här frågan om vi, som jag hoppas, får en icke-socialistisk regering i höst? I betänkandet konstaterar vi att skatten på arbetande kapital kommer att försvinna, att sambeskattningen försvinner, att värderingsreglerna kommer att ändras, att lättnader i begränsningsregeln införs, att arvs och gåvoskatt på arbetande kapital tas bort och att OTC-aktier för en rättvisare värdering. Vi konstaterar också att släktköpen kommer att få en rättvisare värdering. De tas in som underlag för prisstatistik osv. Kan man verkligen tala om splittring mellan de borgerliga partierna i dessa fall? Själv kan jag inte se ett bättre bevis på raka motsatsen. Lars Hedfors säger att han inte har något emot att de olägenheter i förmögenhetsbeskattningen som finns rättas till. Han erkänner alltså att det finns sådana. Det är något som vi har redogjort för mycket noga. Det majoriteten skriver betyder ju också att de finns. Om Lars Hedfors kan redovisa några kvardröjande olägenheter för oss, då är vi kanske villiga att ställa upp på att få bort dem. I debatten har sagts att det är så tekniskt svårt att få en rättvis beskattning av det arbetande kapitalet. Men det är faktiskt inte tekniskt svårare än det är i dag. Den del som utgör arbetande kapital tas upp till 0 % i stället för som i dag 30 %. Varför det nu plötsligt skulle vara så svårt att dra gränsen mellan arbetande kapital och den privata delen av kapitalet har jag svårt att förstå. Vi har haft ett fungerande system för det i flera år. Såvitt jag förstår är det ganska lätt att definiera vad som är det ena och det andra med hjälp av bokslut, årsredovisningar och utgående balanser. Om någon medvetet, på ett felaktigt sätt eller uppsåtligen försöker föra in privat kapital i det arbetande kapitalet, så finns det lagliga möjligheter att beivra sådant. Jag förstår alltså inte vari de tekniska svårigheterna ligger.

Herr talman! Jag har ett meddelande som jag vill lämna kammarens ledamöter. När vi i förmiddags skulle votera i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 22 återstod efter två förberedande voteringar vid mom. 1 dels utskottets hemställan, dels reservation 2 av Charlotte Branting. En voteringsproposition justerades enligt vilken de som stödde utskottets hemställan skulle rösta ja och de som stödde reservation 2 skulle rösta nej. När jag därefter påbörjade begärd rösträkning förklarade jag: Ja för reservation 1 och nej för reservation 2. Japropositionen vann med 55 röster mot 42 för nejpropositionen. Min felläsning ledde tyvärr till att ett stort antal ledamöter röstade fel, även om det inte torde ha haft någon betydelse för själva utgången i ärendet. Jag beklagar djupt det inträffade. Jag har försäkrat mig om att min förklaring kommer att redovisas i en protokollsanteckning i anslutning till den aktuella voteringen.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, alldeles särskilt som detta var ett positivt svar på min sista fråga som riksdagsledamot. Ecuadors indianer har slagit larm till resten av världen om den hotande skövlingen av regnskogen och därmed om hotet mot deras livsrum. Hotet är oljebolagens planerade exploatering av de resurser som finns i regnskogen. Denna exploatering skulle få svåra konsekvenser för miljön, bl.a. föreligger risk för nedsmutsning av vattnet. Indianernas mänskliga rättigheter har i samband med denna prospektering blivit kränkta. Oljebolagen prospekterar bl.a. med hjälp av militär och hundar, som är tränade att anfalla människor, för att hålla befolkningen i schack. Tills helt nyligen planerade Världsbanken för ett lån till dessa projekt. Nu får jag detta trevliga besked av finansministern att Världsbanken tills vidare lagt planerna på hyllan och att detta huvudsakligen beror på att de miljökrav som Världsbanken ställer ännu inte har uppfyllts. Det är, som sagt, väldigt roligt att få detta svar. Den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge. Det här svaret har jag väntat på ett tag, men det var värt den väntan. Indianernas problem kvarstår, eftersom denna exploatering fortfarande hotar dem. Men Världsbanken medverkar åtminstone inte för närvarande till projektet och därmed är också Sverige befriat från ansvar i det här fallet. Jag är mycket glad över att finansministern så pass kraftigt har uttalat att Sverige även i fortsättningen kommer att verka för att Världsbanken tar större miljöhänsyn i sina framtida projekt och inte bara i detta fall. Jag är övertygad om att indianerna i Ecuador är mycket tacksamma för det här beskedet från Sverige.

Herr talman! Det är riktigt att den valsituation som vi står inför inte är om vi skall vara delaktiga i den integration som nu sker. Den kommer under alla omständigheter. Det handlar om huruvida vi skall vara med och få ett politiskt inflytande och vilket inflytande vi då skall utöva. Det är en viktig inrikespolitisk fråga om man skall fortsätta att hävda de värden som vi anser är viktiga -- full sysselsättning, rättvis fördelning och skydd av miljön -- eller om man skall välja en annan väg som innebär att man ger upp väldigt mycket av det som är goda framsteg i det svenska samhället. Men det är en inrikespolitisk fråga som vi kanske inte behöver träta om vid detta tillfälle, utan vi har en lång valrörelse framför oss då vi kan diskutera detta.

Herr talman! Jag gläder mig åt svaret och även åt förhoppningen att vi faktiskt skulle kunna spela en så pass stor roll. Det vore naturligtvis mycket värdefullt om det relativt lilla Sverige skulle kunna förmå EG-länderna att föra en annorlunda politik för att åtminstone minska skadorna av sin arbetslöshet och kanske också omfördela med hjälp av arbetstid, så att bördan kommer att bäras av fler. Men frågan är om vi i Sverige har den makten eller om vi i stället kanske kan tvingas tillbaka och på det sättet inte ens kunna föregå med gott exempel. Är det med exemplets makt eller är det genom påverkan som vi gör den största nyttan? Det är egentligen detta som hela EG-frågan handlar om.

Herr talman! Jag önskar naturligtvis att statsrådet har rätt i detta avseende. Det finns emellertid ett bekymmer kvar, nämligen att det uppstår en mellanskillnad, dvs. att det kostar litet mer skattepengar att driva en sådan aktiv arbetsmarknadspolitik som man gör i Sverige, i alla fall på kort sikt. Bekymret med en sådan pågående anpassning och likriktning är -- åtminstone enligt en TCO-rapport, och säkert enligt andra bedömningar -- att vi får mindre och mindre pengar att röra oss med. Statens intäkter minskar. TCOs bedömning är att det rör sig om 50--60 miljarder enbart när det gäller dessa punkt och momsanpassningar. Och då har vi plötsligt en väsentligt mindre kassa för att klara välfärdspolitik och arbetsmarknadspolitik. Och det är väl fortfarande ett bekymmer?